Herr talman! Vi har i Sverige en arbetsmarknadspolitik, som vi i samband med ett närmare europeiskt samarbete har anledning att försöka få överförd till andra länder. Vi har fått fram ett system som möjliggör en snabb anpassning av arbetsmarknadspolitiken till den ekonomiska situationen. Det finns nu också ansatser till en mera aktiv 1okaliseringspolitik. Mera mörkt har man anledning att se på regeringens planer när det gäller näringspolitiken. Planerna tycks gå ut på att ett stort antal företagsenheter skall utmönstras såsom inte passande i det socialistiska schemat. Det är givet att rationaliseringar är nödvändiga och det gäller både statlig och privat verksamhet. Men strukturrationaliseringar kan vara smärtsamma processer. Det är min bestämda uppfattning att sam hället måste uppträda generöst mot de enskilda i samband med strukturrationaliseringen. Man får inte så hårt se till storhetsrationalisering och stora företag att man glömmer individen. Det är ändå för individen som politiken utformas. Utvecklingen inom svensk företagsamhet, både inom jordbruk och industri, kräver stora investeringar. Företagarna satsar pengar och arbete för att kunna hålla sina företag i gång och ge sysselsättning åt sina anställda. En del har en mycket otacksam situation att arbeta i. Vissa branscher kan rationalisera och effektivisera i mycket stor utsträckning, men det hjälper ändå inte. Man har svår konkurrens från utlandet att kämpa emot på grund av den lågtulllinje som Sverige gått in för. Den är i och för sig eftersträvansvärd, men så länge man inte kommit upp till en rimlig kostnadsnivå i de konkurrerande länderna måste de svenska företagen få svårigheter att klara sig. De kommer att klara sig bra den dag arbetare i de konkurrerande länderna får rimlig betalning. Vi kan nog inte komma ifrån att vi ändå till en del profiterar på låginkomsttagarna i andra länder. Det är angeläget att inte i onödan låta svenska företag slås ut, som producerar varor som för tillfället är billiga att ta från utlandet men som om några år på utlandsmarknaden kommer att betinga ett pris, som ligger över det som betalas för svenska produkter. Hur de svårt utsatta svenska företagen då skall kunna klara sig undan den kritiska tiden kommer i stor utsträckning att bero på den politik som förs i Sverige. Det gäller här näringspolitiken, och det gäller den ekonomiska politiken. Näringspolitiken bör ju under sådana förhållanden inriktas på att skapa ett näringsvänligt klimat. Den kapitalknapphet som nu råder gör ju att i synnerhet mindre företag möter oöverstigliga svårigheter vid finansieringen av investeringar. Från regeringspartiet har vi i år under valrörelsen hört mycket, som inte ger småföretagarna och företagarna i de pressade branscherna någon anledning att glädja sig. De företag som av socialdemokratien betecknas som låglöneföretag skall slås ut; näringspolitiken skall inriktas på det. Det är bara det, att man inte behöver vidtaga några särskilda åtgärder för detta. I det kärva klimat som man har att kämpa i så är en sådan näringsfientlig politik, som signalerades den första maj, bara lök på laxen. Oron hade ju redan spritt sig efter arbetsmarknadspropositionen, där det talades om utmönstring av låglöneföretag. Det är inte bara företagarna som oroas, oron sprids kanske allra mest hos de anställda. Gång efter annan friställes stora grupper människor från sina arbeten. Västergötland, som jag av naturliga anledningar studerat, drabbas av den ena textilkraschen efter den andra. Det gäller här anställda, som inte tillhör höglönegrupperna. De har ingen anledning att rosa en socialdemokratisk näringspolitik, som går ut på att deras arbete skall tas ifrån dem så att de tvingas att flytta någon annanstans. Vad de kräver det är en politik, som ger deras företag förutsättningar för att kunna existera, och om det inte går kräver de åtgärder från samhället så att de kan få sysselsättning inom ett rimligt avstånd från hemmet. De kräver en näringspolitik och en lokaliseringspolitik av det slag, som centerpartiet företräder och som vi tror oss ha fått förtroende för i årets val. De propåer som socialdemokraterna gick ut med i valrörelsen kan inte anses ha fått väljarnas stöd. Det gäller i hög grad den socialdemokratiska jordbrukspolitiken. Även där kan man konstatera att den socialdemokratiska politiken leder till att den enskilda människan kommer i kläm. Liksom när det gäller industripolitiken, som syftar till att utmönstra en del företag som av regeringspartiet betecknas som låglöneföretag, så blir följden när det gäller jordbruket att man rycker undan existensmöjligheterna för män niskor som redan tidigare inte hör till någon höglönegrupp. Man har tydligen inom socialdemokratien tappat intresset för de små grupperna i samhället. Man har tappat intresset för dem som lever under små omständigheter. En gång fanns det hos socialdemokratien ett uttalat solidaritetsbegrepp som man också försökte förverkliga. På en del punkter lyckades man också. Denna solidaritet mot dem som inte befinner sig bland de bäst lottade var väl en gång förutsättningen för att mitt parti och socialdemokraterna kunde komma överens om lösandet av svåra samhällsproblem, vilket blev grunden för mycket av det välstånd som nu råder. Som socialdemokratien sedan dess har utvecklats kan man inte komma ifrån att statsministerns uttalande om solidaritet klingade ganska falskt när han tog det i sin mun under valrörelsen. Är det solidaritet när man varje år går emot mittenpartiernas förslag om att utreda frågan om ett program för u-hjälpen? Är det solidaritet att ta bort möjligheterna för låginkomsttagare att erhålla förbättringslån? Är det solidaritet att gå emot förslaget om kompensation för låginkomstfamiljerna med anledning av höjda hyror i samband med basräntans höjning? Statsministern har vidare talat om att man vill solidaritet med jordbrukets utövare. Jordbruksdebatten fördes från socialdemokraterna på ett djupt vilseledande sätt. Det utmärkande var den s. k, prispresspolitiken eller inkomstpresspolitiken, som innebar hot om sänkt standard för jordbrukarna. är det solidaritet att hota en redan pressad grupp med att få en ytterligare sänkt standard? I annat sammanhang talar man också om standard. Jag skall inte lägga mig i de diskussioner om reallöner som förs av de stridande parterna i skolkonflikten. Jag vill bara konstatera att det inte kan vara bra för SACO, för avtalsver ket och för den nya förhandlingsorganisationen att en stor strid bryter ut första gången som organisationen prövas, Den eftersläpning som lärarna har drabbats av borde tas igen successivt utan att strid bryter ut första gången man använder den nya organisationen. Oron på arbetsmarknaden hänger samman med den ekonomiska politik som regeringen har fört. Det ständigt fallande penningvärdet måste ju medföra att ständigt nya krav framkommer vid löneförhandlingar om höjningar som kompensation för inträffade eller väntade prisstegringar. Den penningvärdeförsämring som hittills utvecklats i Sverige medför helt naturligt, att alla förlorar tron på regeringens förmåga att rätta till situationen. Var och en försöker sko sig och ta för sig så gott det går. Att man sedan från regeringens sida angriper olika löntagargrupper för att de försökt kompensera sig för inflationen, som man gjorde den 1 maj, är bara ett försök att blanda bort korten. Försök att blanda bort korten är det också då man från regeringshåll skyller på blandekonomien. Om regeringen bara kunde sköta ekonomien så skulle det säkert gå bra även med det blandekonomiska systemet. Det är nu faktiskt dags för regeringen att visa, att den har något recept mot penningvärdeförsämringen. Om «inte regeringen har några egna recept eller inte vågar skriva ut dem är det dags att i kretsen av representanter för arbetsmarknadsparterna, näringslivet och de politiska partierna undersöka vilka åtgärder som är möjliga. Herr talman! Förmodligen kommer dagens debatt att ägna åtskilligt intresse åt frågan om ett kommande eventuellt samarbete mellan de tre borgerliga partierna för att så småningom skapa underlag för en regeringsbildning. Eftersom jag för egen del har kommit att spela en roll i denna debatt må det tillåtas mig att säga ett par ord också i denna fråga. Redan då mittensamarbetet fick mera rationella och givande former, som så småningom tog sig uttryck i det för mitten gemensamma =: handlingsprogrammet, framstod för mig frågan om ett eventuellt framtida regeringssamarbete mellan de borgerliga partierna som högaktuell. Ett anförande av mig i Göteborg i denna viktiga fråga har åstadkommit stort rabalder i pressen. Genom ett bristfälligt referat från mötet har man tydligen bibringats den uppfattningen, att jag skulle vara benhård motståndare till varje kontakt med högerpartiet i denna fråga och att enda tänkbara alternativet vid en regeringsbildning skulle vara en ministär från mittenpartierna, En sådan framställning om vad som skedde på Göteborgsmötet har mycket litet med sanningen att göra. Tvärtom var mitt första alternativ till regeringsfrågans lösning, att samtal i ett sådant läge borde komma till stånd mellan de tre för att lösa de frågor som ännu stod olösta oss emellan. Det borde inför en regeringsbildning klart och entydigt sägas ut på vilka punkter oenighet råder, så att man kunde komma underfund med var var och en står, Skulle dessa eventuella kontakter visa, att det inte finns någon gemensam plattform, från vilken ett vidare handlande kunde ta sig uttryck, återstod ingenting annat än en ren mittenpartiregering. En sådan regering hade högern att stödja i arbetet. Kunde så inte ske, utan högerpartiet vore på det klara med att det skulle gå sin egen väg, finge högern givetvis ta alla konsekvenser av en sådan hållning, när den åter ginge att möta väljarkåren. Någonting annat har inte sagts i denna fråga, och än så länge har ingenting visat att jag skulle ha pratat i fåvitsko. Jag har ingen som helst fullmakt att tala på andra centerpartisters vägnar i denna fråga, men nog finns det efter åratal av hård kamp med högern såväl ute på valfältet som inne på de poli tiska vädjobanorna skäl för många att inta en misstänksam hållning gentemot högerpartiet. Men dessa skäl, herr talman, kan inte förta och har, såvitt jag kan se, inte heller förmått att förta intrycket av att det nu gäller att handla ur den gemensamma borgerlighetens synvinkel. Alldeles klart är att det intrycket i fortsättningen liksom hittills är beroende av god vilja även hos högerpartiet. De skäl som föranledde misstänksamheten borde kunna avlägsnas.

Herr talman! När jag har suttit och lyssnat på oppositionens företrädare har jag gjort den reflexionen att de har talat helt konsekvent i överensstämmelse med sina manuskript och tidigare angivna uppfattningar, vilket man hade anledning att förvänta att de skulle göra. Jag sitter i bänken och är på sätt och vis — om jag skall avge en privat bekännelse — en aning avundsjuk på den där attityden. Jag finner den så präglad av ett lättsinnigt önsketänkande i blå luft att det, när man tänker litet grand utöver vardagens trivialiteter, inte är utan att man tycker det är både fascinerande och stimulerande och skulle önska sig själv i samma situation. Varför gör man inte så och så? frågar oppositionen. Varför för inte regeringen en annan politik? Varför ser man inte till att det skapas ett mycket bättre och större bostadsbyggande? Varför ser man inte till att priserna ligger stilla? Varför ser man inte till, som det heter, att det skapas förutsättningar för att skatterna kan sänkas? Ja, det underliga i hela situationen är ju, att regeringen enligt oppositionens mening skulle sitta fast i ståndpunkter och uppfattningar, som talar tvärtemot vad vanliga, normala människor naturligtvis gärna skulle önska och vilja göra. I den mån som man tror att flera bostäder, sänkta skatter och fasta priser vore ett bra argument i nästa valrörelse, blir det ju ännu mer förunderligt att regeringen avstår från alla dessa goda ting. Det vore ju bara att följa beskeden och uppmaningarna, och det skulle vara utomordentligt väl bäddat för ett segerval för socialdemokratien 1968. Varför gör man nu inte det? Skälet är väl bara det, att vi tvingas att leva i en värld som är annorlunda beskaffad i jämförelse med den som oppositionen från sina lättsinniga utgångspunkter anser att den kan placera sig själv i. Vi behöver bara se oss omkring ute i världen. I England har en arbetarregering — av skäl som jag inte behöver utveckla i detalj — tvingats till ingripande mot sina egna på ett sätt som, om labour skulle ta en valrörelse i dag, säkerligen skulle innebära att partiet flyttades ut ur kabinettet. Man har gjort det därför att man i sin egenskap av regering helt enkelt måste handla under det tunga ansvar, som regeringsinnehavet i regel innebär. I dagarna upplever vi också hur det västtyska undrets skapare dr Erhard får konstatera, att hans regeringskoalition spricker. Han blir ledare för en minoritetsregering. Varför? Därför att han anser det nödvändigt att bjuda medborgarna ganska avsevärda skattehöjningar. Av en internationell jämförelse framgår att Frankrike, Västtyskland och Sverige toppar skatteligan, om jag skall använda det uttrycket. Får Erhard som han vill, kommer Västtyskland i varje fall temporärt att leda den tabellen. Vad är det som har gjort den borgerlige politikern Erhard — den fria ekonomiens förnämsta propagandist och profet — till anhängare av skattehöjningar? Naturligtvis den bittra verkligheten, den tvingade situationen — ingenting annat. I Norge har den borgerliga regeringen presenterat en statsverksproposition, som innebär att statsutgifterna ökar med 11 procent. Herr Holmberg har nyss stått här i talarstolen och talat om att det är galet och alldeles uppenbart felaktigt att låta den statliga aktiviteten, i pengar räknat, svälla snabbare än man kan räkna med att produktionsökningen skall ge möjligheter till. Norrmännen kan i bästa fall räkna med en ökning av nationalprodukten, som ligger vid hälften av vad den borgerliga regeringen i sin första statsbudget anger som en lämplig ökningstakt för statens verksamhet. Vi har möjlighet att studera Amerikas förenta stater, även om förhållandena där är litet speciella med hänsyn till krigsansträngningarna. På grund härav och på grund av en mera medveten politik i syfte att komma till rätta med arbetslösheten har administrationen nu pressat ner arbetslöshetssiffran från 5 å 6 procent till 3,9 enligt den senaste uppgiften. Sverige ligger för närvarande under hälften av den sistnämnda siffran, om inte ännu lägre. Arbetslösheten i USA är alltså minst dubbelt så stor som hos oss, men man har där ändå fått dras med en prisstegring som för innevarande år ligger vid 3 procent och som för nästa år uppskattas till mellan 3 och 4 procent. För att stimulera ekonomien och minska arbetslösheten gick Kennedy till väga enligt den klassiska ekonomiska metoden, nämligen att staten skulle se till att det skapas erforderlig aktivitet och köpkraft. Från de utgångspunkterna gick Kennedy ut med ett skattesänkningsprogram, I dag är läget annorlunda. Även om inte läget har blivit sådant att man utnyttjar resurserna lika hårt som vi gör hemma i Sverige, anser man dock att situationen gör det nödvändigt att stoppa skattesänkningsplanerna i skrivbordslådan. Och jag blir inte alls förvånad, om vi litet längre fram får läsa bulletiner från det stora landet i väster vilka går i rakt motsatt riktning. I Finland har vi ju en regering där herr Anderssons i Brämhult partivän ner spelar en avgörande roll. Den regeringen har i år presenterat en budget med en rad skattehöjningar — verkligheten tvingar fram sådana, om man vill upprätthålla de aktiviteter och ta det ansvar som nationen kräver av en statsledning i våra dagar. Jag föreställer mig att de finska bönderna i själ och hjärta reagerar ungefär på samma sätt som de svenska — varför skulle det vara någon skillnad därvidlag?

Ja, det är sådana reflexioner man gör när man lyssnar på debatten. Jag skall nu försöka ta upp partirepresentanternas synpunkter litet mera i tur och ordning. Till vad herr Lundström säger om EFTA har jag ingen som helst orsak att anmäla någon avvikande mening. Vi beklagar alla försök till separata utspel från någon nation inom EFTA-kretsen. Om några har intresse av att Londonöverenskommelsen skall respekteras så är det den svenska regeringen, och våra ansträngningar kommer att inriktas på att så blir fallet. Sedan kommer herr Lundström in på mina redovisningar i maj månad — det är kompletteringspropositionen han åsyftar — och beklagar sig som allra hastigast över att han inte har tillgång till de senaste siffrorna beträffande den ekonomiska utvecklingen sådana de kan utläsas i konjunkturinstitutets höstrapport. Jag har visserligen den rapporten i korrektur och skulle följaktligen kunna säga en del om det, men jag avstår därifrån om inte mina opponen ter har haft tillgång till samma material. För ett par dagar sedan har det sagts mig att partiledarna erhållit korrekturet på samma gång som jag, men är det felaktigt skall jag utnyttja rapportens uppgifter med all försiktighet, till dess vi blir litet mera jämspelta. Herr Lundström diskuterar risken för fortsatta prisstegringar och därmed de fortsatta riskerna för vår handelsoch bytesbalans. Jag tar mig friheten att säga några ord beträffande den frågeställningen. Detta är ju, på samma sätt som för ett år sedan, det stora och avgörande ekonomiska problemet för regeringen och riksdagen. Vi blev varslade om situationen när vi avläste siffrorna för 1965, med en importökning på 11 procent, en exportökning som stannade vid 3,5 procent och ett underskott i vår bytesbalans på den dryga miljarden. Detta var så pass allvarligt och så pass uppseendeväckande, att regeringen har tvingats till en rad ingripanden på olika områden som sannerligen inte har byggt under för någon valpolitisk poäng — det försäkrar jag — men som icke förty har varit absolut nödvändiga. Vi tvingades att lugna upp den expansion i bostadsproduktionen, som inte bara håller sig inom ramen för det program som denna kammare och medkammaren fixerar utan som har den benägenheten att gå långt därutöver.

Den våldsamma igångsättningen, som gick så långt utöver det ursprungliga programmet, var icke fixerad till ett maximiprogram utan till ett minimiprogram. Igångsättningen skedde bl.a. utan att kreditivfrågan var löst. Alldeles uppenbart värkte denna igångsättning ut under efterföljande år i stor utsträckning. Vi fick följaktligen under år 1965 en hård belastning — även om jag är den förste att erkänna att det behövs ett färdigställande av lägenheter i stor omfattning — på de reala resurserna, en hårdare belastning än vi programenligt hade avsett. Vi stod nämligen i den situationen, att det gällde att försöka komma till rätta med den bytesbalans som hade gått ur led. De åtgärder som har vidtagits — uppstramningen av igångsättningen i fråga om bostadsbyggandet och garantierna för kreditiven — friställde väl en del resurser som industrien tog vara på, vilket ju också var avsikten. Om jag i dag skulle försöka dra någon slutsats om handelsoch bytesbalansens resultat skulle jag vilja inskränka mig till att säga, att den starka nedåtgående och negativa tendensen i vår utrikeshandel under år 1965 förefaller att ha brutits under år 1966. Den export som under år 1965 ökade med endast 3,5 procent beräknas under år 1966 öka med 8 procent, och den import som under år 1965 ökade med 11 procent beräknas komma att stanna vid en ökning om 2,5 procent. Åtskilliga andra ting har påverkat den här åtstramningen. Den under år 1965 genomförda omsättningsskatten dämpade konsumtionen. Det kan vi avläsa bl.a. på bilkonsumtionen som väl under år 1966 kommer att röra sig om 50 000 bilar mindre än under år 1965. Eftersom vi tar majoriteten av våra bilar från andra länder betyder det ganska mycket för bytesbalansen och handelsbalansen. Vad som emellertid har varit avgörande och ett som jag tycker glädjande inslag är att den stagnation inom näringslivet och i fråga om de industriella investeringarna, som förekom från år 1961 ända fram till år 1965, bröts under fjolåret. Vi kan under åren 1965 och 1966 sammantagna räkna med en investeringsuppgång för industrien med ungefär 13 procent när det gäller ma skiner och 27 procent när det gäller byggnader. De båda åren 1965 och 1966 har industrien fått sin chans, och industrien har tillvaratagit den. Industrien har också haft uppfattningen, att det var riktigt att tillvarata den.

Den ekonomiska politikens målsättning har således givit ett resultat som vi var ute efter. Målet var att slå vakt om industriens konkurrenskraft, därför att det i sista hand är fråga om arbetsmöjligheter och sysselsättning.

Det här kommer att innebära, hoppas jag, att vi skall få en tendensförändring i vår utrikeshandel. Men jag är medveten om att det är alldeles för tidigt att säga att faran är över. Vi har ännu inte sett bytesbalansen och tjänstenettots resultat, och även om den goda sommaren kanske har lett till att vi i något mindre utsträckning än tidigare har semestrat i Medelhavsländerna, tror jag ändå att vi har semestrat där i så stor utsträckning att turistbalansen i stort sett visar samma negativa resultat som tidigare. Det här kommer således att innebära, att det sannerligen inte finns några egentliga möjligheter att realisera alla de önskemål — hur populära och publikknipande de än skulle vara — som oppositionen nu frikostigt för fram. Vi kommer även 1966 att ha en negativ bytesbalans, och eftersom utlandet inte i längden kan hålla på att sträcka ut sina kreditmöjligheter till de svenska företagarna, talar väl allt för att det förr eller senare kommer att avläsas i vår valutareserv. När det gäller folkpartiet lade jag märke till i årets valrörelse att herr Dahlén, om jag minns rätt, i ett televisionsprogram gjorde gällande att rimligtvis borde en borgerlig regering där folkpartiet har ett starkt inflytande kunna bygga 10000 lägenheter mera per år än regeringens program innebär. Det betyder med andra ord i en kapitalmarknad som är utnyttjad till sista kronan — och det är den — att det skall tas ungefär 800 miljoner kronor någonstans och föras över till bostadsbyggandet utöver de 7 500 miljoner som bostadsbyggandet tar i dag. Den andra sektor som då skulle bli utsatt för dränering på krediter är den industriella sektorn, näringslivet. Där kan man tala om både de stora företagen och de små företagen. Herr Andersson i Brämhult talade nyss om de små företagen, jag tror nog att situationen likviditetsmässigt är ungefär likvärdig för alla företag i vårt land. Man kan alternativt tänka sig att ta detta kapital från den kommunala sektorn — någonstans måste den i varje fall tas ifrån. Det är den synpunkten som oppositionen så bekvämt kommer undan, när man bara kastar fram sina önskemål och vägrar att se konsekvenserna på andra håll, konsekvenser som naturligtvis den sittande regeringen aldrig kan slippa ifrån, konsekvenser som ingen regering kan slippa ifrån. Vad jag inledningsvis sade, när jag gav en liten överblick över de olika regeringsutspelen i de olika länderna, visar ju att det är utomordentligt lång distans mellan vad en borgerlig opposition kan presentera i sina löften och vad den blir tvingad att bita i när den eventuellt skall ta ett ansvar. I kampen om krediterna är det så bekvämt att ropa på en starkare finanspolitik. Man är medveten om att finanspolitiken och kreditpolitiken är kom municerande kärl och man drar den i och för sig logiskt riktiga slutsatsen, att om man får en stark finanspolitik, bör man faktiskt kunna vara mera generös med krediter och följaktligen också kunna tillmötesgå de krav på räntesänkning som om jag minns rätt även herr Holmberg framförde i sitt anförande. Även på denna punkt ligger det en alltför bekväm argumentation bakom, framför allt om den framförs av partiernas företrädare i denna riksdag, vilka vet och måste veta hur dessa saker egentligen hänger ihop. Vi har under hela 1960-talet haft en stark finanspolitik, stark i den meningen att vi icke allenast med löpande skatteinkomster har betalat alla löpande utgifter, utan även direktfinansierat de statliga investeringarna och den statli ga utlåningen — de två senare posterna har rört sig om en summa på cirka 4 miljarder — 4 000 miljoner — kronor årligen. Det har skett ända till det sist förflutna budgetåret, då vi inte lyckades att via finanspolitiken klara direktfinansieringen för investeringar och utlåning; enligt vad tidningarna meddelar i dag, då de återger riksräkenskapsverkets kommuniké, skulle nämligen upplåningen under det förflutna budgetåret vara 330 miljoner. Ja, naturligtvis kan man teoretiskt föra en starkare finanspolitik.

Jag är alldeles övertygad om att om jag skulle komma till denna kammare och till medkammaren med sådana skatteförslag, där skatteinkomsterna icke allenast räckte till statens alla utgifter, utan där jag dessutom med en sam hällsekonomisk motivering skulle dra in en eller annan miljard från det svenska folket, då skulle jag ha små utsikter att få riksdagens öra för en sådan politik. Man kan alltså teoretiskt föra en starkare finanspolitik, om man driver skatterna ännu hårdare i höjden än vad utgiftssidan motiverar. Den andra vägen är ju att man attackerar de stora, tunga posterna i statens budget, och de posterna är folkpensionerna, försvaret, statstjänarlönerna, bidragen till kommunerna, vägbyggen, bostäder, undervisning och arbetsmarknadspolitik. Regeringen har ju i år attackerat — eller rättare sagt inte velat vara med om — den snabba utgiftsstegring som perspektiven visade på två av dessa tunga poster. Det är statstjänarlönerna när det gäller de högre betalda lärargrupperna och det är försvaret, som herr Holmberg här hade åtskilligt att säga om.

Herr Lundström gjorde ett försök till analys av den genomkämpade valrörelsen. Resultatet, menar naturligtvis herr Lundström och övriga borgerliga talare, berodde på att vi byggde för litet bostäder, att vi inte ville lova skattesänkningar och att vi inte lyckats med vad ingen nation har lyckats med, nämligen att hålla fasta priser. Det spelade kanske också en viss roll att vi varit försiktiga med u-landshjälpen, även om jag inte tror att mellanpartiernas bud på ytterligare 10 miljoner utöver de 340 miljonerna motiverade ett sådant valutslag. Herr Andersson i Brämhult talade om sin solidaritetsbetonade uppfattning. Under den tid när centerpartiet regerade tillsammans med socialdemo kratien präglades ännu politiken av solidaritet, menade han, om jag fattade honom rätt. Som ett exempel angav han att vi nu saknar känsla för solidaritet gentemot u-länderna och har en avog inställning till deras problem. Man menade vidare att regeringen visat en viss nonchalans mot låglönegrupperna. Jag försäkrar denna kammare att vi under åren 1951—1957, när vi samregerade med centerpartisterna, diskuterade en utvecklingshjälp som var så utomordentligt blygsam i förhållande till dagens utvecklingshjälp, att jag inte har någon anledning att här referera siffrorna. Kammaren får tro mig på mitt ord om jag säger, att de i och för sig respektabla ledamöter av Kunel. Maj:ts regering som var mantalsskrivna i centerpartiet inte intervenerade för någon högre utvecklingshjälp under koalitionstiden. En sådan solidaritetskänsla har man lätt att gripas av när man kommer ur regeringen. Det är litet besvärande för den som sitter med ansvar att ta ut pengarna av svenska folket.

Jag skall avstå från att analysera valresultatet. Valvinden skiftar ju — det har gudbevars också andra partier fått hårdhänta bevis för! Folkpartiet samlade nära 24 procent av rösterna i 1956 års val och har i det senaste valet, som man betraktar som ett gott val, fått se den siffran reducerad med 6 procent. Högerpartiet hade sin topp år 1958 med 20,5 procent av rösterna. Partiet har nu i vad kanske inte herr Holmberg, men åtskilliga av hans partitidningar ostentativt betecknat som ett strålande segerval fått finna sig i en reduktion med 4 procent ned till 16,5 procent. Centerpartiet hade sin hemsökelses stund under de sju år detta parti samregerade med regeringen och varje valår måste konstatera, att det är besvärligt att i ansvarsställning driva en valrörelse, eftersom man då inte kan slåss om alla de populära överbud som oppositionen lägger fram. Denna blodavtappning för centerpartiet blev till slut så påkostande, att man 1937 kände att man måste ut i den lättsinniga ansvarslösheten. Därefter har man på nytt kunnat reparera sitt politiska anseende hos väljarna. Det har frågats, om inte regeringen borde ha utlyst ett nyval efter detta misstroendevotum från de svenska väljarna. Jag gör den reflexionen, att dessa tongångar har blivit påtagligt mera prononcerade sedan den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen hade beslutat att inte ta ett nyval. Ingen har väl kunnat uraktlåta att märka med vilken försiktighet och diskretion som oppositionen hanterade nyvalsfrågan innan det socialdemokratiska partiet tog sin ställning, och vem som helst av oss begriper så väl anledningarna till detta. Herr Lundström ställde frågan, vilka politiska konsekvenser regeringen skall ta av valutuslaget. Här har talats om en vänsterinriktad politik och här har talats om nödvändigheten av att driva en annan politik. Jag och mina kolleger i regeringen har fått så många goda råd, att vi blivit riktigt rörda när vi har lyssnat till inläggen här i dag. Är ni så angelägna om att vi skall sitta kvar under 1968, att ni känner behov av att ställa alla dessa rekommendationer om hur vi inte skall bära oss åt och hur vi skall bära oss åt? Även med risk att göra mig skyldig till upprepning, herr talman, vill jag komma tillbaka till vad jag inledningsvis sade: Vi har att handlägga de fråsor, som varje regering är tvingad att handlägga, och det blir inte några revolutionerande ändringar i programmet i anledning av valutgången. Jag har sagt tidigare — det är alltså inte någon nyhet — att vi inte ser oss någon möjlighet att följa folkpartiets rekommendation att öka bostadsbyggnadsprogrammet med 10000 lägenheter. Vi vet nämligen att kapitalmarknaden måste fungera så, att vår internationella konkurrenskraft och balansen i vår utrikesekonomi återställs. Jag tror inte heller man kan pressa kommunerna nämnvärt mycket hårdare än de har blivit pressade genom överenskommelsen mellan regeringen och landstingskommunerna om den framtida takten i sjukhusbyggnadsexpansionen. Inte heller tror jag man kan pressa kommunerna längre i fråga om reglerna för utbyggandet av ålderdomshem och pensionärshem, liksom jag inte heller tror att man kan pressa ned det program för långtidsvårdens utbyggnad som vi har en överenskommelse med kommunerna om.

Men eftersom kapitalbehoven är så accentuerade på grund av de kommunala investeringarna, måste det ju innebära att kommunerna, när det för varje år blir svårare att finansiera det hela skattemässigt, ställer allt större krav på kapitalmarknaden för att få sina intressen tillgodosedda. Parallellt med detta kommer nu den svenska industrien och kräver sin del av den kapitalmarknad som den tidigare helt enkelt kunde stå neutral till. I slutet på 1950-talet var vinstkonjunkturen sådan att Sveriges industri var hundraprocentigt vinstfinansierad och inte behövde intressera sig för kapital marknaden. Det har gått snabbt utför i det avseendet av två skäl. Dels har priserna pressats på viktiga områden för svensk exportindustri, nämligen när det gäller t.ex. malm, järn, stål och massa, och dels har naturligtvis omkostnaderna stigit. Det är väl ingenting att sticka under stol med att situationen är sådan jag nu nämnt. I dag kan den svenska industrien, tagen som en helhet, inte längre självfinansiera till mer än 60 procent. 40 procent av erforderligt investeringskapital måste tas ut på låneoch kapitalmarknaden. Detta är en ny och tungt vägande faktor när det gäller att fördela kapitalmarknaden mellan olika intressen — en faktor som vi inte behövde räkna med för fem eller sex år sedan men som i dag inte utan vidare kan viftas bort. Jag vill, herr talman, också bemöta herr Holmberg när det gäller ett par av hans anförda synpunkter. Herr Holmberg gör gällande att de unga i valet följde de borgerliga partierna och lämnade socialdemokratien. Det är möjligt att han har rätt — jag har inte haft tillfälle att så internt studera eftervalsstatistiken, det finns andra som har större rutin än jag, som har att göra det, och jag skall inte tvista med honom på den punkten. Men det kan väl ha sin förklaring i att de unga gärna rycks med av vad de tycker innebär aktivitet och stimulans i den allmänna politiska debatten men har svårare att se de bakomliggande möjligheterna — det tarvas ju en viss politisk erfarenhet innan problemen kan ses i sitt rätta sammanhang. När herr Holmberg rent allmänt säger att vi har blivit underkända i fråga om vår bostadspolitik, skall jag villigt erkänna att han har ett alternativ. Han ogillar den räntesubvention beträffande nyproduktionen och de — jag vill minnas — senaste nio årgångarna i bostadsproduktionen som för närvarande tillämpas. Den räntesubventionen innebär att hyreskostnaderna minskar med cirka 18—20 kronor per kvadratmeter när det gäller nyproduktionen. Den räntesubventionen gör en trerumslägenhet 1500 kronor billigare per år när det gäller nyproduktionen i storstäderna.

är vi beredda att ta den priskonsekvens som herr Holmbergs bostadspolitiska linje innebär? Parallellt skulle man då enligt Holmberg också med detta göra sig fri från hyresregleringen på ett radikalt sätt. Herr Holmberg tillhör väl för övrigt dem — om jag nu skulle hålla mig på samma nivå som herr Holmberg, jag ber om ursäkt för det — som via hyresregleringen är subventionerade i ungefär samma utsträckning som de som har flyttat in i en bostad producerad under den senaste nioårsperioden. Ponera nu att vi går på herr Holmbergs bostadspolitiska linje. Då blir resultatet att vi får en ganska radikal hyresstegring. Professor Assar Lindbäck har uppskattat den till 40 procent i storstadsområdena. Man kan böja av kostnadsstegringen för barnfamiljerna genom att staten tar hand om hyresregleringspengarna — jag säger det rent hypotetiskt och diskussionsmässigt — och använder dem för att subventionera barnfamiljerna. Men man kan inte böja av den ökning i levnadskostnadsindex som en sådan politik medför. Man kan inte heller böja av alla de krav från olika fackliga intresseorganisationer, vilka med utgångspunkt från den redovisade stegringen i levnadskostnadsindex skulle kräva kompensation och anser att de i annat fall har fått reala lönesänkningar.

Om vi har tillfredsställelsen att våra gamla föräldrar lever bättre än vad de tidigare gjorde och vi använder nationens resurser för detta är man på fackligt håll lika litet inställd på att väga in en sådan omständighet i den mera snäva beräkningen av huruvida reallönen har stigit, 1legat stilla eller försämrats. Så länge den situationen är för handen, går det inte att böja av dessa anspråk att lönerna skall följa levnadskostnadsindex. Och då får vi de brutala och hårda genomslagen med herr Holmbergs bostadspolitik, därom är det ingen som helst diskussion. Den andra fråga herr Holmberg tog upp var försvaret. Herr Holmberg rörde sig med en del siffror. Han preciserade sig till att det har spelats ut ett reduktionskrav på 1,2 miljard kronor för en tvåårsperiod. Jag skall i detta läge avstå från att gå in på någon försvarsdiskussion med siffror.

Ett tillmötesgående av överbefälhava rens framställning tvingar finansministern att nästa år skaffa fram 1200 miljoner mer till försvaret än innevarande år. När herr Holmberg rör sig med sina siffror — jag bara drog den slutsatsen när han gjorde jämförelsen mellan försvarskostnaderna 1958 och försvarskostnaderna 1967 och i senare fallet hamnade på 4,4 miljarder kronor — då räknar han fel. Då räknar han i ett prisoch kostnadsläge som inte gäller 1967. Man måste redan i dag, om man skall ha en realistisk beräkning av dagens prisoch kostnadsläge, 1966 hissa upp sig till ungefär 5 miljarder. — Men sedan skall det vara slut med siffror från min sida. När herr Holmberg sedan begär en öppen diskussion om försvarskostnaderna, så skall jag ärligt säga, att jag hälsar en sådan öppen diskussion med stor tillfredsställelse. Men jag menar att den diskussionen skall föras när vi kan se det hela i sitt rätta sammanhang.

Vi kan föra den diskussionen så att den ger något av värde när vi kommer fram i januari månad 1967. Ty då tvingas regeringen att presentera frågan i alla dess detaljer.

Om det inte lyckas, utan vi blir tvingade att föreslå denna kammare och medkammaren att medverka till nya skatter, så kommer också de förslagen att läggas fram den 11 januari. Då, men först då, herr Holmberg, har vi hela bilden framför oss, Då är det mening i en diskussion, men inte förr! Det är därför jag avböjer att föra den diskussionen vidare i dag. Det finns en gammal god regel att där ingenting finns att ta, där har också kejsaren förlorat sin rätt. Jag vill inte säga att situationen är fullt så dyster, men vi måste i år arbeta med en budget för nästa år som präglas av betydligt längre gående åtstramning än vi har varit vana vid inte bara på försvarets utan på aiua områden, det tror jag mig kunna garantera kammaren. Jag skall inte vara elak mot herr Holmberg. Han ser ju så sympatisk ut när han står här i talarstolen, så det är med viss motvilja som jag ger mig på honom. Men så mycket kan jag väl ändå säga, att skall man med herr Holmbergs egen argumentation försöka dra slutsatser av vad väljarna har ansett vid det senaste valet kanhända man kan säga som så, att de med stor ovilja betraktar förslag om skattehöjningar. Herr Holmberg var framgångsrik i valet genom att tala om att en skattesänkning är den primära reformen för närvarande. Herr Holmberg har genom ett flitigt och energiskt talande i massmedia och i andra sammanhang givit de svenska väljarna den uppfattningen, att det bör finnas möjligheter att sänka skatterna eller i varje fall bör det ligga långt bortom verkligheten att höja skatterna. Vi skall självfallet ta viss hänsyn till valutslaget. Vi skall vara så tillmötesgående mot herr Holmberg att vi säger att något av denna inställning ligger bakom när vi nu tvingas till kraftiga besparingar även när det gäller försvaret. Herr Holmberg har ju hos svenska väljarna hjälpt till att inympa en uppfattning i fråga om skatter som inte gör det praktiskt möjligt att fortsätta med den utveckling av försvarskostnaderna som vi har haft hittills — detta sagt i klarspråk. En annan fråga som har varit föremål för en viss debatt i dag är näringspolitiken. Herr Holmberg hann komma in på frågan hur AP-medlen skall disponeras och huruvida vi nu är inne i en omdaning i socialistisk riktning, detta mot bakgrunden av de uttalanden som bl.a. statsministern har gjort vid ett par tillfällen efter valet. Så jag målar för att det roar mig att måla, heter det. Och nu är herr Holmberg i målartagen! Vad gäller AP-medlen kan man naturligtvis föra en debatt om hur man rätteligen skall använda arbetarnas pensionspengar. Skall vi använda löntagarnas pengar till att finansiera bostadsbyggande och kommuninvesteringar och låna ut till näringslivet, såsom man gör i dag? Eller skall vi använda löntagarnas medel inte bara till att låna ut till näringslivet utan också för att få en viss del i näringslivets tillgångar? Den frågan har ställts, och det av representanter för dem som reellt sett betalar dessa pengar. Jag tycker nog att den diskussionen är värd att föra. Jag har ingen uppfattning om vilken slutsats vi kan komma till, och man behöver inte måla socialisering på väggen därför att den diskussionen har släppts fram.

Jag vill understryka att detta naturligtvis skall ske i nära samarbete med det produktiva livet, något som jag tror att regeringen inte utan orsak kan berömma sig av att eftersträva.

Det vore frestande att ställa en motfråga: Menar herr Holmberg att regeringen skall vara helt frikopplad från den diskussionen? Jag är den förste att ge avtalsverkets tjänstemän en eloge för deras ärlighet, deras korrekta inställning i deras roll som förhandlande part, trots alla beskyllningar mot dem.

Hur utmärkta dessa tjänstemän än är, agerar de inte under politiskt ansvar. Det krävs inte att de skall ta det politiska ansvaret, om resultatet av en förhandling har gått på sned. Jag skulle kunna något karikera bilden med att säga att det naturligtvis skulle vara roligare att vara sams med motparten än att vara osams och att man därför helst skulle se att en uppgörelse träffades utan några som helst kontroverser. Men kan vi begära av dessa tjänstemän att de skall sätta sig ner och bedöma huruvida en uppgörelse som träffas efter minsta motståndets lag är förenlig med vad som har skett på arbetsmarknaden i Öövrigt? Skall vi begära att de skall ansvara för att en sådan uppgörelse inte laddar upp revanschkänslor på andra områden som gör det hela sju resor värre längre fram? Skall vi begära att dessa tjänstemän skall ta ansvaret för att en uppgörelse som kommer till efter minsta motståndets lag är den riktiga uppgörelsen i en samhällsekonomi där posterna är så integrerade med varandra som hos oss och där en lönestegring omedelbart jämförs med lönestegringar på andra håll? Vi vet ju att lönestegring i absolut mening är viktig, men minst lika viktig är relationen i lönestegring till andra grupper, så som filosofien på området har utvecklat sig. Det här är inte bara något exklusivt mellan löntagargrupperna. Statstjänarlönerna skall betalas av de svenska skattebetalarna, av vilka många har små inkomster och för vilka skatterna är utomordentligt besvärliga, t.o.m. besvärligare än vad de är för folk med större inkomster trots all progressivoch marginalbeskattning. Detta tillåter oss såsom politiker i den här kammaren att ha vissa uppfattningar om låglönegruppernas behov och anspråk i vårt samhälle. Alla de frågorna är frågor av politisk karaktär, som regeringen aldrig kommer undan att ta ansvaret för. Under sådana förhållanden kan avtalsverket inte arbeta i ett lufttomt rum utan måste hålla nära kontakt via sin minister med regeringen. I sista hand är det ju även formellt på det sättet att regeringen och riksdagens lönedelegation skall säga ja eller nej till den slutliga uppgörelsen. Innan man har kommit dithän — och det vet varje förhandlare — är det en lång och besvärlig procedur, där alla de frågor som jag tillät mig att beröra har vävts in i avgörandena steg för steg innan man är framme vid det sista ställningstagandet. Jag har nu svarat herr Holmberg genom att ställa motfrågor till honom. Herr Holmberg är tillräckligt intelligent för att dra slutsatserna av dessa motfrågor. Allra sist, herr talman, vill jag, eftersom jag inte har ägnat vederbörlig tid åt herr Andersson i Brämhult, svara honom på en fråga som han tog upp. Jag är medveten om att herr Andersson framställde frågan utifrån de utgångspunkter som är så dominerande i det län som han representerar i den svenska riksdagen, nämligen Älsborgs län. Det är inte första gången jag hör diskussionen om huruvida man kan driva en politik med denna tullfrihetsprägel och därmed ställa vissa näringar inför besvärande situationer, där de har att möta en utlandskonkurrens med avgörande billigare produktionskostnader och arbetskostnader.

Konsekvensen av herr Anderssons i Brämhult resonemang är en återgång till högtullpolitiken. Han försöker kamouflera det genom att säga, att vi skall bara ha den under en övergångsperiod. Sedan går han i den förhoppningen att arbetarna i länder såsom t.ex. Portugal, Korea skall pressa upp sina löner, så att det efter en övergångsperiod kommer att råda ett annat konkurrensförhållande. Ja, herr Andersson i Brämhult, men de svenska textilarbetarna kommer inte att ligga stilla i sina löner under denna övergångsperiod. Jag vågar inte tro på en sådan utjämning. Jag tror att distansen bibehålles, ty i detta land är vi — oavsett på vilket område vi arbetar — standardmässigt så väsentligt före dessa andra länder, och vi har möjligheter att fortsätta den frammarschen i minst samma takt som de underutvecklade länderna.

Vi har ändå näringar, som med stor framgång hävdar sig på världsmarknaden i dag. Jag nämnde nyss att vi under 1966 räknar med en exportökning på 8 procent, men den svenska verkstadsindustriens exportökning torde kunna beräknas till upp emot 20 procent. Fortfarande är den svenska verkstadsindustrien inte överallt men på det hela taget och sedd såsom en enhet fullt konkurrenskraftig ute i världen. Och den expansion som vi har möjligheter att fortsätta i skall väl också kunna leda till att folk från de relativt sämre näringsgrenarna kan flytta över till näringar med bättre framtidsutsikter. Detta betyder naturligtvis inte att jag fäller något slags bila över textilindustrien i Älvsborgs län — trots de svåra tiderna finns det tillräckligt med framtidsdugliga industrienheter inom textilbranschen där.

Det är till dags dato 50 mil joner som via investeringsfonderna har satsats på företag i Borås med omgivningar, där man bedömer framtidsutsikterna som goda trots den hårdare internationella situationen. Herr Andersson gjorde en politisk deklaration av ett visst intresse, när han gav sig in på några funderingar om hur den enligt hans mening kommande borgerliga regeringsbildningen lämpligen bör se ut och kunna fungera. Han kände ett behov att närmare utveckla innebörden i det tal, som han höll nere i Göteborg och som bl.a. retade Göteborgs-Posten ganska ordentligt. Jag begriper att han bar varit irriterad av detta och nu ville begagna tillfället att lugna ned stämningen litet grand på sin kant där nere.

Inbillar sig högern att den skall kunna driva några högeruppfattningar i detta ords mera traditionella och klassiska bemärkelse, får den inte vara med; men högern kommer ändå att bli tvingad att rösta med oss i mittenregeringen, för i annat fall släpper man ju in de förskräckliga socialdemokraterna i regeringsställning igen. Ja, det är en intressant deklaration, och herr Holmberg får väl tillfälle att utveckla sin uppfattning om den i replikerna — bara nu inte den allmänna återhållsamhet och tilltvingade älskvärdhet i dessa frågor, som har kännetecknat herr Holmberg, hindrar honom att fortsätta debatten.

För herr Andersson är det en ganska plausibel regeringskonstellation. Han får då 33 eller 34 procent av de svenska väljarna bakom sig. Men inte heller den konsekvensen är tydligen alldeles otänkbar för herr Andersson — den är i varje fall mera tänkbar för honom än en socialdemokratisk regering, som har litet mer än 42 procent av de svenska väljarna bakom sig.

Herr talman! Jag har väl under tiden blivit en smula akterseglad. Herr Holmberg, vars parti i valet tog en del röster från folkpartiet och uppenbarligen gläder sig över detta, sade i sitt anförande att kommunisterna har lyckats sämre i valet än vad de hade väntat sig. Till detta vill jag bara säga följande. I olikhet med högern överdimensionerar vi kommunister inte våra framgångar nu och vid 1962 års val. De motsvarar inte helt vårt ökade politiska inflytande, men röstökningen var ungefär så stor som vi hade vågat hoppas på. Hur mycket högern hade befarat i fråga om kommunistisk framgång kan jag inte ange med någon säkerhet, men uppenbarligen hade man på det hållet befarat det värsta. Under alla förhållanden bör högern få veta att våra framgångar utgör viktiga steg för att verkliggöra en vänsterpolitik i vårt land — en sak som högerledaren också befarade i sitt anförande. Herr Holmberg sade att valutslaget bör bli inledningen till en ny politik. Han hoppades självfallet att det skulle bli inledningen till, om jag så får uttrycka mig, en högervriden Politik. Men han befarade också att det kunde föreligga risk för att den skulle dras åt vänster. På detta har finansministern inte svarat så särdeles konkret i sitt anförande nyss. Under alla omständigheter instämmer jag med herr Holmberg i hans uttalande att valutslaget bör utgöra inledningen till en ny politik i vårt land, men jag instämmer självfallet från en helt annan utgångspunkt än den han anlägger. Jag kan inte här belysa det 10 punktsprogram som vi i det kommunistiska partiet har framlagt; det medger självfallet inte den repliktid som står till mitt förfogande. På basis av detta program vill jag emellertid ändå framhålla några saker som i någon mån också har samband med ting som finansministern resonerade om i sitt anförande. Det talas ju numera så mycket om strukturomvandlingar, inte bara dessa strukturomvandlingar i Älvsborgs län som här nämnts, strukturförändringar som ofta blir mycket smärtsamma för de människor och bygder som drabbas av dem, Ibland är de nödvändiga, men det är förändringar endast på ytan som därtill i vissa fall uteslutande är betingade av långtgående privata profitintressen. Man bör övergå till en förändring av den svenska politiken som har till utgångspunkt att vårt land är moget för en strukturomvandling som går längre än att bara omfatta vissa industriella branscher. Jag syftar på en samhällelig strukturomvandling, av politiskt kontroversiellt långt allvarligare innebörd än den som herr Sträng nyss förebådade i fråga om militärutgifterna. Den som med åren till äventyrs mattats i sina sociala ambitioner och slagit sig till ro med de resultat som har uppnåtts — vilka oriktigt har kommit att kallas för allmän välfärd — bör veta att varje ny generation vägrar att godta det uppnådda som ett slutligt mål eller som en signal till paus, särskilt inte om det vilar på den bräckliga grund som det faktiska förhållandet är. Vår s.k. välfärd — bilinnehavet och det eventuella sommarstugeägandet och det uppmålade vagnshjulet utanför stugan som en romantisk dekoration — representerar naturligtvis inte något mål och motiverar inte någon paus i det fortsatta samhälleliga skapandet. Det representerar endast det som inom vissa befolkningsgrupper har uppnåtts och som kanske har uppnåtts med stress och förstörda magnerver som köpeskilling. Därför talar jag nu här om att vi måste gå över till en vänsterpolitik. En socialistisk omvandling av politiken måste gå vidare. Det bör också bli valresultatets konsekvens. För arbetarrörelsen gäller det att inte bara hålla vid makt visionen om en samhällelig omvandling till de högre former som har mognat fram, till ett solidaritetens och jämlikhetens och fredens och kulturens samhälle av hög dignitet, utan det gäller också att i all praktisk politik vägledas och inspireras av en sådan vision. Jag kanske har några sekunder kvar att tala. Då vill jag ha tillagt att nuvarande generation unga, som fått del av de förbättringar som vi som unga inte fick någon del av men strävat för, kan lika litet som vi på den tiden vara nöjda med små ytliga förändringar i det samhälle som de skall leva i.

Herr talman! I det myller av svar som jag fick av finansminister Sträng — det är ju inte så vanligt att man får svar, men jag måste verkligen ge finansministern en eloge för att han inte stod försvarslös — skall jag välja ut några punkter. Jag tar inte upp den i och för sig utomordentligt viktiga och intressanta politiska diskussionen om hur tre borgerliga partier skall samarbeta i regeringsställning, en fråga som är väl så intressant — och som kanske fordrar en särskild debatt — som det samband som onekligen finns mellan å ena sidan vänsterfalangen inom det socialdemokratiska partiet och å andra sidan det kommunistiska Partiet. Jag tänker i stället ta upp lärarkon flikten. Finansminister Sträng ställde en motfråga. Han frågade om jag inte tyckte att det var rimligt att regeringen kopplades in på det ömtåliga ekonomiska och samhällsekonomiska område som lärarförhandlingarna gäller. Jag uttalade mig inte om den saken. Jag riktade anmärkningar mot den påstådda neutraliteten från regeringens sida i denna fråga. Nu har det emellertid blivit uppenbarat av finansministern att regeringen inte varit neutral. Finansministern erkände nämligen i inledningen till sitt anförande att det är regeringen som har framkallat lockouten — formuleringen kanske inte var exakt denna, men vi skall sedan gå till protokollet och kontrollera. Om regeringen här skall vara den beslutande och ledande instansen eller inte är en fråga som det inte går att ensidigt besvara med ja eller nej. Det är ju dock fråga om en triangel, avtalsverket, regeringen och lönedelegationen. Som ledamot av denna kammare värdesätter jag naturligtvis det politiska inflytande som riksdagen skall ha även i sakfrågor, och det kan tänkas och bör väl tänkas att lönedelegationen skall ha större inflytande i sådana här fall. Nu är emellertid frågan aktualiserad, och sedan alla ansträngningar gjorts för att åstadkomma ett avtal som säkrar freden på denna del av arbetsmarknaden får man väl ta upp frågan om hur man skall få systemet att fungera stabilare till kommande år. — Det är inte sista gången som det kommer att finnas motsättningar på detta område. Sedan skulle jag vilja säga något om ekonomien. Nu erkänner finansminister Sträng med någon förvåning i rösten att vi på oppositionssidan inte får tillgång till konjunkturrapporten — det får inte någon annan än regeringen. Detta har naturligtvis ryckt undan grunden för en ekonomisk diskussion om den närmaste framtiden. Men en del sade ju finansminister Sträng. Först påstod han att jag talade emot dem som ville sänka räntan. Det var nog lite väl kraftigt. Jag sade: »Med den förda politiken synes dagens höga ränteläge tyvärr vara ofrånkomligt.» Det är ett uttryck som jag också står för. Finansministern gjorde en jämförelse mellan 1965 och 1966 om vad vårt underskott i bytesbalansen skulle bli. 1965 ökade exporten med 3,5 procent och importen med 11 procent: underskott 1500 miljoner kronor. 1966 gick exporten upp 8 procent och importen bara 2,5 procent: underskott 1100 miljoner kronor, Herr Sträng säger nu att utvecklingen under år 1966 visar att nedgången i bytesbalansen brutits. Ja, det är möjligt, jag hoppas herr Sträng har rätt. Men jag skulle vilja fråga herr Sträng: Var finns mot denna bakgrund motiveringen för kommande skattehöjningar?

Denna ekvation är naturligtvis komplicerad, men den blir inte lättare för att finansministern ändrar sin argumentation från höst till höst. Jag vill sluta med att säga några ord om försvaret, Jag vill då börja med att förklara att jag är glad över att finansministern inte låser sig fast vid någon speciell siffra. En siffra på 1,2 miljard går dock att räkna ut. Men jag är också ledsen över att finansministern inte nu vill ha en försvarsdiskussion, ty vi borde ha en försvarsdiskussion. I princip ansluter sig finansministern till en öppen debatt i denna fråga.

Får vi den bakgrunden klar, då får vi också ett underlag för att resonera oss fram till en eventuell överenskommelse.

Herr talman! Det har i eftervalsdebatten då och då påståtts — liksom tidigare här i dag — att valutgången skulle ha kommit som något av en chock för socialdemokratien. Jag har vägrat tro på detta, ty jag har gått ut ifrån att socialdemokratien med de många års politiska erfarenheter som den bär på skulle ha lärt sig spelet. Det har vi fått göra i centerpartiet, och finansministern har varit vänlig nog att erinra om att vi fått våra smällar då och då. Det hör väl också till spelet att man får smällar. Det är därför som jag inte tror på uppgifterna om en chock för socialdemokratien. Men jag är litet misstänksam på denna punkt just sedan jag har hört finansministern använda uttryck som inte påminde om den gamle finansminister Sträng från förvalstiden. Han tillät sig använda uttryck som jag tycker var främmande för honom. Han talade om den argumentering som förekom på den borgerliga sidan såsom »lättsinnigt tänkande i blå luft». Detta är naturligtvis, om man nu skall tolka det bokstavligt, ett förkrossande betyg, men vi envisas nog i varje fall på vårt håll med att fortsätta att tänka på det sättet. Herr Sträng drar in solidariteten i diskussionen och konstaterar att det är besvärligt i regeringsställning att vara solidarisk. Det är ett rätt märkligt konstaterande. Eftersom solidaritetsproblemet under valrörelsen har tagits upp till beskådande från socialdemokratiskt håll, skulle det vara naturligt att man ägnar sig åt det, men finansministern konstaterar bara att det är besvärligt att vara solidarisk när man sitter i regeringsställning. Jag förstår det också. Jag kommer från den bygd som känner sig alldeles speciellt utsatt i den situation vi har i dag. Jag är född där och har tillbringat hela mitt liv där. Eftersom jag är född i ett textilarbetarhem har jag fått tillfälle att studera ett textilarbetarhem inifrån, och jag har därefter fått tillfälle att studera småbrukarhem inifrån sedan jag kommit dit som fosterson. I mitt arbete som tidningsman har jag sedan fått resa omkring i bygden och ta del av människornas glädjeämnen och bekymmer. Det har alltid varit problematiskt för dessa grupper. Det var det på den tiden när man försökte hålla samman textilarbetarhemmet i Borås, och det var problematiskt i småbrukarhemmet, där det knappast vankades någonting för den produktion man kunde framställa.

Ni skall inte få existera i fortsättningen.» I huset intill bor textilarbetarfamiljen, som också har det ytterligt problematiskt med arbete och utkomstmöjligheter: »De små företagen passar inte i vårt rationaliserade samhälle och skall tas bort. Näringsgrenar som inte a priori bär sig ekonomiskt har vi ingen användning för. De människor som envisas med att gå där skall omskolas och omplaceras så att de blir mer produktiva.» Jag är inte ensam om dessa funderingar. Jag tror att många av de nya väljare som centerpartiet hade glädjen att inregistrera i den gamla textilarbetarbygden i hög grad delar min uppfattning. Finansministern sade att det är be svärligt att vara solidarisk i regeringsställning. Jag skulle kanske inte ha kommenterat detta, om man inte hade talat så mycket om solidaritet och det sedan visat sig bara vara ett ihåligt tal. Det kan vara fråga om en order på skjortor till kronan som man låter gå till utländska företag i stället för till svenska. Jag skulle gärna vilja ytterligare beröra tullfrågan och regeringsfrågan, men den röda lampan lyser. Jag ber att få återkomma.

Herr talman! Eftersom debatten här har kommit att röra sig om kraven på skattesänkningar vill jag helt kort erinra om att vi inom folkpartiet klart har sagt ifrån att det i nuvarande läge inte kan bli tal om någon generell skattesänkning. Det innebär emellertid inte att vi inte tror att det skall med en annan politik bli möjligt att åstadkomma en skattesänkning framdeles, men för det närmaste året tror vi inte att det blir möjligt. I detta sammanhang har försvarsfrågan kommit upp. Jag skall inte gå närmare in på den, eftersom inga offentliga redovisningar föreligger rörande vad framförda önskningar om anslagssänkningar kan komma att innebära för försvaret. Så länge någon sådan redovisning inte föreligger är det svårt att diskutera frågan. Jag har därför inte heller någon fullmakt att säga någonting för folkpartiets räkning om dessa saker men vill framföra vad jag personligen anser. Jag vill då först som sist säga att jag anser, att en sådan nedskärning av kostnaderna som medför väsentliga skadeverkningar på försvarsorganisationen och materielförnyelsen icke är tillrådliga. I det nuvarande svåra ekonomiska läget bör emellertid även försvarshuvudtiteln bli föremål för en granskning, så att man kan se, om det är möjligt att där göra några besparingar utan allvarligare skadeverkningar för försvaret — vissa skadeverkningar måste det sannolikt bli. Jag tycker det kan vara rimligt att man prövar och undersöker den saken men förbehåller mig rätten att ta närmare ställning till problemen när det finns tillgång till ett bättre material, än det nu föreliggande.

Sverige skulle förklara sig villigt att betala 100 miljoner om året. Det var alltså en annan siffra än de 10 miljoner som finansministern nämnde. Ett regelbundet återkommande drag i regeringens beräkningar är att den ekonomiska situationen skulle på något sätt vara statisk från det ena året till det andra, till det tredje, till det fjärde o. s. v. Jag kan inte alls förstå detta finansministerns resonemang om kapitalförsörjningen. Vi anser nämligen på vår sida att situationen nu skulle ha varit en annan om det hade förts en annan ekonomisk politik tidigare. Vi skulle då haft bättre kapitaltillgång för de investeringar som är nödvändiga, vi skulle ha haft ett ökat sparande, vi skulle ha haft bättre möjligheter till självfinansiering för företagen, och allt detta skulle ha inneburit ett helt annat läge än det vi nu har. Här har angivits ett flertal exempel på tillfälliga åtgärder som man blivit nödsakad att tillgripa för att klara situationen. Jag nämner sparobligationerna, som skulle ge en extra bonus plus 6,75 procents ränta, vilket innebär att en låntagare på fem år och ett kvartal skulle få igen 50 procent mer än det kapital han lånat ut. Jag tror uppriktigt sagt inte att mycket av de 425 miljonerna som på detta sätt skrapats fram har kommit från ett nysparande. Förmodligen har det skett en åderlåtning inom andra sparinrättningar. Jag undrar hur mycket t.ex. sparbankerna har fått släppa till. Sådana åtgärder innebär bara att staten anser sig tvungen att sätta dubbla lås för pengar som redan är inlåsta. Staten tillgodogör sig visserligen en del pengar som den behöver, men det innebär icke någon ökning av kapitaltillgången i och för sig. Skillnaden mellan folkpartiets förlust 1958 och regeringens förlust i år är ju — som jag har nämnt i mitt förra anförande — att vårt och andras nederlag tidigare ofta gällt en viss speciell fråga — för folkpartiet var det alldeles klart att det gällde ATP-frågan — men att socialdemokraternas nederlag gällt en hel regeringspolitik. Den väsentliga skillnaden anser jag ha en mycket stor betydelse. Det är också ur den synpunkten som jag har ställt frågan, om inte regeringen anser sig böra deklarera den nya linje, som man strax efter valet fick intryck av att regeringen faktiskt ämnade föra, om inte jag tolkade statsministerns uttalande då fel. Det svaret har nu finansministern givit, att man ämnar fortsätta som förut. Jag tror att detta kommer att medföra ytterligare besvikelser för stora delar av svenska folket.

Herr talman! Finansministern riktade ett direkt angrepp mot mig för vad jag sagt i TV:s första valprogram, och herr talmannen har därför gett mig tillåtelse att komma med en kommentar. Herr Sträng var förvånad över att vi från folkpartiets sida kunde kräva ytterligare 100 000 bostäder under tio år. Jag säger att han var förvånad; jag ber att få påpeka att jag inte säger att han spelade förvånad. Jag tycker nämligen att herr Strängs sätt att diskutera är angenämt. Han vill gå in i debatt när det gäller de olika frågorna, och jag utgår alltså ifrån att han inte kände till att folkpartiet här i riksdagen lagt fram ett bostadspolitiskt program i detalj som innebär vad som här sagts. Vi krävde bl.a. att den ryckighet som utmärkte inrikesminister Rune Johanssons bostadspolitik verkligen skulle försvinna och att man skulle få planmässighet i bostadsbyggandet. Vi krävde likvärdiga konkurrensformer, ty detta skulle stimulera till ett billigare byggande, och vi krävde en större satsning på industriellt byggande vilket måste innebära att man för samma summa skulle kunna bygga mera. Vi krävde värdebeständiga lån, något som måste vara en fördel på bostadsmarknaden, vi krävde ett målinriktat bostadssparande och vi krävde extra amortering av vissa bostadslån. Allt detta och en rad andra saker ingår i det bostadspolitiska program som vi har lagt fram. Det har nu sagts från socialdemokratiskt håll efter valet, att väljarkåren tydligen reagerat så att den tycker att socialdemokratiens bostadspolitik har misslyckats — och jag tror att detta är ett riktigt omdöme, Jag skulle gärna vilja rekommendera finansministern att verkligen läsa igenom det förslag vi här lagt fram. Jag skulle vilja tillägga en sak. Bostadsnöden — och det råder ju en verklig bostadsnöd för en hel del människor — för med sig så stora sociala mänskliga vådor, att vantrivsel och irritation uppstår i hemmen — det vet vi — men det är självklart att detta också i en del fall verkligen sänker arbetskapaciteten. De långa resorna från bostadsplatsen till arbetsplatsen är mycket oekonomiska och innebär ett slöseri. En rad av dessa missförhållanden kan rättas till utan att det från samhällets sida behöver bli fråga om en enda kronas kostnad. Men låt mig tillägga, herr finansminister, att från vår sida var det inte bara fråga om detta utan också om en omläggning av den statliga verksamheten för att möjliggöra det som vi har satt upp som vårt bostadspolitiska program.

Herr talman! Finansministern talade om minsta motståndets lag och tjänstemännen i avtalsverket på ett sådant sätt att man lätt kan få den uppfattningen att finansministern menade att tjänstemännen den natten när det träffades en underhandsuppgörelse för fortsatta förhandlingar hade följt minsta motståndets lag. Det måste även betyda att när avtalsverkets styrelse, som ju också består av tjänstemän, dagen efter de nattliga diskussionerna godkände detta underlag för fortsatta överläggningar, den också följde minsta motståndets lag på ett sådant sätt att regeringen var tvungen att ingripa och ta dessa tjänstemän vid öronen för att återföra dem till ett normalt förhandlingsarbete. Man gjorde det inte genom att säga: Nu har ni gått för långt i era medgivanden — utan man kastade in nya förutsättningar för förhandlingarna i sådan form att arbetstagarsidan inte skulle kunna fortsätta förhandlingarna. Detta inträffade också mycket riktigt, och därefter skickade regeringen fram avtalsverket att säga att det inte längre stod för utfästelserna. Det är intressant att konstatera hur trådarna har löpt i detta sammanhang och vilket ansvar regeringen har i den uppkomna situationen.

Herr talman! Herr Holmbers tillät sig säga att han inte vill hålla sig med någon uppfattning om regeringsinflytandet vis-å-vis avtalsverket i de aktuella avtalsfrågorna. Jag får väl ta det såsom ett uttryck för att han inför min argumentation är mycket osäker på vad han egentligen skall inta för ståndpunkt. Utan att i dag utveckla denna diskussion vidare — jag sade i mitt första inlägg ungefär allt vad jag tycker jag behövde säga — kan jag väl ändå säga att det är allmänheten som i sista hand ställer regeringen inför det politiska ansvaret.

Civilministern har haft några överläggningar med riksdagens lönedelegation för att hålla den informerad innan man började förhandlingarna och under förhandlingarnas gång, och han kommer att ha det när förhandlingarna är slutförda. Naturligtvis kan han inte bara sitta där som en expedit för tjänstemännen i avtalsverket. Han måste som ansvarigt statsråd och som politiker också ha en uppfattning om vart det bär hän. Herr Holmberg har utifrån sin skattesänkningsfilosofi kommit fram till att nedgången i bytesbalansen fortfarande är ett problem och undrar — om jag fattade honom rätt — om man inte skall försöka med skattesänkningar; det kanske ändrar på problemet, skättehöjningar är tydligen inte den rätta medicinen. Men jag kan försäkra herr Holmberg att den vändning i bytesbalansens utveckling som jag hoppas skall bli bestående det kommer att bli beroende av hur pass fränt den ekonomiska politiken över hela fältet kan utformas även i fortsättningen. Den skulle ha varit avgjort sämre om vi inte hade haft den omsättningsskattehöjning från och med den 1 juli i fjol som riksdagen beslutade och den bilaccishöjning som riksdagen sedermera beslutade. Vi hade haft ett ännu sämre resultat om inte dessa dämpande åtgärder hade satts in mot en efterfrågan som i så stor utsträckning bland annat inriktade sig på bilkonsumtionen. Herr Holmberg säger sig vara glad över att finansministern inte låser fast sig vid några siffror i försvarsdebatten. Jag har över huvud taget inte velat tala om några siffror. Jag har på den punkten inte velat exponera mig då jag tycker att debatten i kommittén må föras ett tag till innan vi tar upp frågan i kamrarna. Men herr Holmberg drar för snabba slutsatser om han menar att finansministern tagit avstånd ifrån det utspel i kommittén som mina partivänner gjorde. Tvärtom har det utspelet mitt helhjärtade stöd i alla avseenden. Sedan återkommer jag till att herr Holmberg envisas med att vilja ha en försvarspolitisk debatt i dagsläget och tror att det vore riktigt. Jag tror att det vore fel. Det kan icke föras en riktig debatt i avvägningsfrågorna med mindre utgångspunkten är hur mycket svenska folket tål i nya skatter eller i skatter över huvud taget. Det är i den debatten som försvarsutgifterna får sättas in, om det skall bli någon mening med det. Jag håller med herr Andersson i Brämhult om att visst är den här omskakningsproceduren i det svenska näringslivet påfrestande för många grupper. Och man skulle väl vara döv på båda öronen och blind på båda ögonen om man inte skulle lägga märke till den överallt där den förekommer. Därför är problemet ett ekonomisktsocialt problem. Det är ett problem som måste bedömas utifrån den allt hårdare konkurrensen och svenska folkets anspråk på att inte sänka sin standard inom återuppbyggda tullmurar. Den andra sidan är det sociala problemet, och jag kan inte se några andra vägar att attackera detta än med en aktiv arbetsmarknadspolitik, en omskolning, en omplacering, en klok och riktig lokalisering. Märk väl att i boråsområdet har det ändå med statens medverkan skett ett par lokaliseringar av verkstadsindustrier som beräknas fullt utbyggda kunna sysselsätta 1100—1 200 anställda. Jag betraktar det som en klok lokalisering för att differentiera ett nä ringsliv och en industri som har fått en alldeles för ensidig utformning. Till denna sociala aspekt kommer ju också att vi är angelägna om att bygga upp — om jag så får säga — buffertar för de människor som drabbas av friställningar. En sådan buffert är en effektiv arbetslöshetsförsäkring, och dess bättre har vi kommit långt i det avseendet. En annan buffert är effektiva avgångsersättningar för de människor som drabbas, I ett anförande som jag hade tillfälle att hålla inför Landsorganisationens kongress i år bad jag kongressen särskilt tänka på avskedsersättningarna i kommande avtalsrörelser. Ty jag tror att utvecklingen ger vid handen att vi behöver förstärka de avskedsersättningar som nu är introducerade, göra dem mer generella och göra dem bättre. Men detta är en fråga som man får behandla från dessa praktiska utgångspunkter. Det mera känslobetonade resonemanget om herr Anderssons erfarenheter från barndomen som småbrukarson eller i textilarbetarhem — om jag skulle ta min barndom skulle den förmodligen bli i socialt avseende ett strå besvärligare än den herr Andersson i Brämhult upplevt — sger dock ingenting när det gäller att komma fram till några resultat.

Det är för mycket att begära att de skulle se det som en solidaritetsgärning. Men jag anklagar inte de norrländska skogsägarföreningarna för vad de gör.

Hela denna ofrånkomliga omställningsprocedur måste man acceptera och se i ögonen. Man får ta den för vad den är värd, acceptera den och göra det bästa möjliga av situationen, Det har ingenting med känslobetonade diskussioner om solidaritet att göra.

Vi har inga som helst garantier för att andra länder är beredda att gå in i ett sådant engagemang, och följaktligen menade jag att det är tämligen meningslöst att ställa ett sådant förslag innan man vet att det går att realisera. Min närmaste man i finansdepartementet, statssekreterare Wickman, fungerade som min ersättare på Internationella bankens och fondens möten i Washington innevarande år. Han hade den svenska regeringens fullmakt att ställa förslag om en kraftig uppräkning av den multilaterala penninghjälp som via IDA går ut till de verkligt behövande länderna i olika intressanta och ytterst vällovliga projekt. Han fick anslutning till förslaget från utvecklingsländernas representanter, men han var ensam bland de länder som skall vara givare. Följaktligen får man väl anse detta vara en demonstration från Sveriges sida som var berett att göra något men som i varje fall ännu inte har fått något gehör, ifrån andra givarländer, Jag har bara velat konstatera hurudant det är. Därför tycker jag att det är något pretentiöst om herr Lundström vill gå ut och säga att folkpartiet, eventuellt mittenpartierna, här redovisar en så mycket mera progressiv linje när det gäller utvecklingshjälpen än regeringen. Detta är ett kamouflage för det verkliga förhållandet. Till herr Dahlén vill jag säga att visst kan man i allmänna ordalag uttrycka det så, att vi skall ha mindre ryckighet i bostadsproduktionen och vi skall ha likvärdiga konkurrensformer, Vi har ju nu i hög grad likvärdiga konkurrensformer. Det är bara i fråga om äganderätten det skiljer sig något, och det påverkar ju inte produktionskostnaderna. HSB och de allmännyttiga företagen bygger för närvarande med anlitande av de privata entreprenörerna som har möjlighet att använda sin skicklighet för att göra bygget så billigt som möjligt. Att vi skall slippa ryckighet, att vi skall ha likvärdiga konkurrensformer och att vi skall industrialisera byggandet är i långa stycken vad regeringens bostadsminister för närvarande håller på med. Det är väl det vi satsar på när vi har vågat säga att det är därigenom vi skall komma fram till ett bostadsbyggnadsprogram på en miljon lägenheter på tio år. Men då säger herr Dahlén med allmänna formuleringar att han tror att vi skall kunna lägga på 10000 lägenheter varje år utanpå detta miljonprogram, Det måste ju innebära att man omedelbart skall vara beredd att starta en kapitalöverföring på cirka 800 miljoner kronor från andra angelägna områden. Det är bara det jag vill understryka för att få hela historien fullständig. Egentligen är jag väl förhindrad att fortsätta någon diskussion med herr Lidgard. Jag har tagit upp ett principiellt resonemang om hur jag anser att regeringen bör se på sin neutralitetsståndpunkt eller sitt engagemang via avtalsverket i lönerörelserna. Beträffande allt det andra, som herr Lidgard tar upp, om detaljer och episoder un der förhandlingarnas gång, tror jag att jag tjänar saken bäst, om jag avstår från att ge mig in på en debatt därom just nu.

Herr talman! Jag har inte tolkat finansministern på det sättet att han skulle ha tagit avstånd från det socialdemokratiska förslaget. Det var dock intressant att höra den terminologi som finansministern använde, nämligen »utspel». I det ordet ligger att det inte alls bara är fråga om omtanke om försvaret utan att här tydligen finns en politisk och taktisk bakgrund, som finansministern inte vill gå in på. Jag är förvånad över att finansministern vill så förenkla försvarsproblemet att han endast ser det som en funktion av skattefrågan, en funktion av vårt ekonomiska läge. Det är klart att försvarskostnaderna utgör en integrerande del av vår hela budget, som ju ändå går löst på över 30 miljarder kronor. Men försvarsfrågan måste bedömas även från en mängd andra synpunkter, t.ex. samband med målsättningen för försvaret, vilket i sin tur för in på frågan i vilken utsträckning vi måste ta hänsyn till spänningarna ute i världen och då främst i Europa. Hur stor oro och hur stora utrikespolitiska spänningar har vi i Europa? Hur stora är de utrikespolitiska spänningarna utanför Europa? Därmed är vi inne på frågan om i vilken utsträckning behovet av att upprätthålla vår alliansfria politik skall påverka försvaret. Jag vill framhålla att till denna bedömning kommer såsom ett supplementerande drag de ekonomiska och finansiella aspekterna. Att såsom finansministern gör isolera frågan till ett problem om högre eller lägre skatt å ena sidan och försvarsutgifterna å den andra sidan är dock väl enkelt. Herr talman! Jag vill ta upp en sak till, nämligen skattefrågan. Flera gånger har finansministern i denna kammare i allmänna ordalag talat om höger partiets skattesänkningar. Om sina egna skattehöjningar säger han intet. Jag tycker att det finns anledning att renodia skattefrågan litet mera mot bakgrunden av de krav högerpartiet har framfört. Vi har såsom ett primärt och avgörande krav sagt att vi vill ha ett förslag om lägre och rättvisare marginalskatter. Vi kan inte se att ett tillgodoseende av detta krav på något sätt skulle skada statsfinanserna. Tvärtom medför ju de höga marginalskatterna i sig själva skadeverkningar för vårt kostnadsläge och därmed även för statsfinanserna. Jag tror att det är viktigt att på det här sättet betona vad högerpartiet i första hand vill i skattefrågan, så att den buskpropaganda, som det naturligtvis är tacksamt att föra, mister sitt fotfäste. Därtill kommer att högerpartiet liksom övriga borgerliga partier har framlagt ett omfattande punktprosram till samlade åtgärder för en stramare och bättre ekonomisk politik. Jag beklagar att vi inte nu har fått tillfälle att ytterligare diskutera denna del, eftersom det nya ekonomiskt-statistiska underlaget — i konjunkturrapporten — för detta saknas. Jag hoppas dock att finansministern själv bidrager till att ge riksdagen tillfälle att redan i höst ta upp dessa frågor och inte vänta till efter den 10 januari, vilket tycks vara finansministerns melodi för närvarande.

Herr talman! Jag ber att få försäkra finansministern att jag inte var ute med någon sentimentalitetens håv när jag talade om mina barndomserfarenheter. Jag ville bara ge underlag för påståendet att det egentligen inte har hänt så förskräckligt mycket sedan den tiden. Problemen är praktiskt taget oförändrade, och under den tiden har vi dock haft ett socialdemokratiskt styre i dryga 25 år. Vidare tycker jag att finansministern sökte hårdra min hållning i tullfrågan väl mycket. Jag sade nämligen så här: Man har svår konkurrens från utlandet att kämpa emot på grund av den lågtullinje som Sverige har gått in för och som är i och för sig eftersträvansvärd. På den punkten finns väl inga skilda meningar mellan oss, såvitt jag kan förstå, men verkningarna blir besvärliga i vissa fall. Till sist vill jag tacka finansministern för det stora intresset för den blivande regeringsbildningen. Jag förstår mycket väl att en gammal politisk bataljhäst, som själv befunnit sig på toppen så länge, hyser ett utomordentligt intresse för den saken. Jag anser mig emellertid inte skyldig att lämna någon redovisning utöver vad jag sagt. Vi får väl återkomma till den debatten när frågan har mognat ytterligare.

Herr talman! Det var ett par intressanta kommentarer finansministern gjorde beträffande bostadspolitiken. Han sade att socialdemokratiens bostadsprogram för de närmaste tio åren fortfarande är att bygga en miljon nya bostäder. Det är verkligen intressant mot bakgrunden av att årets bostadspolitiska program, såvitt man kan bedöma, inte kommer att genomföras. Finansministern sade för några dagar sedan i ett offentligt uttalande att det inte kommer att byggas flera bostäder under 1967 än under 1966. Då måste man verkligen fråga: Hur, herr finansminister, går det ihop med ett program på en miljon bostäder under en iloårsperiod framöver? Såvitt jag förstår går det inte ihop, och finansministern har väl givit den deklaration som svenska folket bör ha intresse av, nämligen att det socialdemokratiska bostadsprogrammet har spruckit inte bara för 1966 utan för en avsevärt längre tid framåt. Det är herr Sträng som har huvudansvaret för den ekonomiska politiken, och kapitalbristen är en av de väsentliga orsakerna till att vi inte får ett ökat bostadsbyg gande, så beskedet måste ju vara auktoritativt. Det skulle vara mycket intressant om finansministern kunde ge någon siffra för igångsättningarna av bostäder under september. Blev det 15 000 å 17 0090 som inrikesminister Rune Johansson lovade?

Herr talman! Finansministern upplyser om att Sverige varit villigt att förbinda sig till höjda bidrag till FN:s multilaterala verksamhet men att något intresse inte förelåg från andra stater. Utmärkt, höll jag på att säga. Då kanske det finns pengar över som kan användas till livsmedelshjälpen, vilken är i stort behov av pengar. Enligt den nya plan som är uppgjord fattas det alltjämt mycket pengar till denna hjälp. Den går inte upp till en miljard dollar om året, men den är betydande i alla fall. Det skulle vara glädjande för oss och hedrande för regeringen, om den omdisponerade de summor som den tyvdligen förfogar över.

Herr talman! Av naturliga skäl skall väl debattinläggen både tidsmässigt och intellektuellt tappa av för varje gång vi kommer upp i talarstolen, och jag skall följaktligen nu bara ge ett par ytterligt korta kommentarer. Herr Holmberg drar vissa verbala slutsatser, när han frågar sig vad som ligger i begreppet utspel. Ja, jag får väl säga att jag inte har faderskapet till det uttrycket, men det har ju vunnit något slags burskap i den allmänna debatten, och därför har jag använt det även i dagens diskussion.

Det är herr Holmberg som vill göra denna fråga till en isolerad fråga — det är jag som vill bedöma den i dess större sammanhang. Det var litet chockerande då herr Holmberg sade att om nu högerpartiet vill sänka marginalskatten så behöver detta inte ha några verkningar på statsfinanserna, om jag fattade honom rält. Ja, bakom det ligger ju den tanken att om man sänker marginalskatten skall det animera svenska folket till en sådan fiit och arbetslust att inkomsterna och därmed skatteintäkterna kommer att bli avgjort större än vid den höga marginalskatten. Det har förts långa vetenskapliga diskussioner och skrivits avhandlingar om huruvida marginalskatten är prohibitiv i det avseendet eller inte. En av möjligheterna är ju också, att just därför att man vill vara med och ha så mycket tvingas man att ta extra arbete alldeles oberoende av marginalskatten. Det finns olika meningar i denna fråga, ingen vågar hävda en bestämd uppfattning. Det enda jag kan säga är att om man sänker en skatt blir det med all säkerhet ett inkomstbortfall i statskassan. Den progressiva beskattningen som helhet betyder 3 miljarder i statsfinanserna — skall man börja ändra den så att det märks och så att herr Holmberg skall få fram den effekt på arbetslusten som han talar om, måste det alltså bli fråga om stora belopp i inkomstbortfall. Jag tror för min del inte på de där välgörande verkningarna. Personligen anser jag att svenskarna är flitiga — det är flera som arbetar sig sjuka och råkar ut för stress och överansträngning än det är som går sysslolösa eller inte arbetar allt de kan och som följaktligen skulle ha utrymme för en ökad arbetsinsats. Man får enligt min mening tänka sig antingen ett inkomstbortfall eller en skatteomläggning. Oppositionen har ju ofta hävdat att reduceringarna i den direkta skatten skall vinnas genom att man kopplar om till ökad indirekt beskattning, närmast i form av en mervärdeskatt. Men det systemet har precis samma effekt som jag i mitt första inlägg utvecklade beträffande herr Holmbergs bostadspolitik — det slår igenom i levnadskostnadsindex; man kommer att få en extra indexhöjning, med de konsekvenser det har på prisoch andra områden. Herr Dahlén säger att det kommer att bli intressant att höra hur socialdemokraterna skall klara av sitt miljonprogram när det gäller bostäderna. Detta är ju en målsättning för byggandet under tio år, och det får väl bli vår sak att klara den. Ännu intressantare vore det naturligtvis — om man nu skall börja diskutera intressanta program — att få reda på hur herr Dahlén skall klara ett byggande som ligger 100 009 lägenheter ovanför det mycket ambitiösa program som mitt parti har tagit på sig — och som tydligen är så ambitiöst att herr Dahlén hyser vissa tvivel om huruvida det över huvud taget skall kunna realiseras.

Herr talman! Herr Sträng sade nyss att debatten väl kommer att intellektuellt trappa av för varje gång som vi kommer upp i talarstolen. I så fall är min eventuella intellektuella vigör inte så mycket försvagad, eftersom jag nu bara är uppe för andra gången, och dessutom har ju herr Holmberg befriat mig från att ytterligare polemisera mot honom. Jag börjar kunna herr Holmberg numera. När man kommenterar eller rannsakar hans angrepp på kommunisterna intar han alltid den bornerade attityden att tiga, d. v. s. att inte gå in i svaromål. Det är ju en enkel attityd som jag för min del inte så gärna vill acceptera. Jag får väl beakta detta för tillfället, men jag vill understryka att jag inte vet om detta kan kallas för någon hög debattkultur eller kan anses vara något speciellt uttryck för ett demokratiskt sinnelag. Herr Lundström frågade tidigare i debatten vilka politiska slutsatser regeringen tänker dra av valutgången. Jag skulle önska att något få belysa den frågan, fastän naturligtvis med en annan syftning än den herr Lundström hade. Jag vill här försöka ta upp några huvudpunkter i vad man kunde kalla en långtsiktande politik, ägnad att till allt annat röja undan missnöjesorsaker som de borgerliga profiterade på i valet, även om deras segrar inte blev så överväldigande. För arbetarrörelsens del bör varje försök till analys av valutgången inriktas på att forma medlen för en sådan samhällelig förnyelse att grogrunden för borgerliga valframgångar försvinner. De borgerliga valvinsterna som högerledaren här yvdes en smula över var siffermässigt inte särdeles betydande. Valresultatet innebär emellertid inte bara att högern lyckades plocka till sig några tiotusentals folkpartiväljare utan vad som i bedömningen väger tyngre än omfördelningen de borgerliga partierna emellan är att folkpartiet i sin tur lyckades kompensera sig genom att ta så många, vad man kallar, marginalväljare från socialdemokratien. På en höft kan det likväl hävdas att mindretalet av socialdemokratiens förlorade röster gick till de borgerliga. Röstförlusten blev vida större genom att så många förutvarande socialdemokratiska väljare denna gång avstod från att begagna sin rösträtt av skilda skäl, kanske därför att de var förbittrade, i en del fall pacificerade, eller besvikna över den socialdemokratiska politik som har tagit sig uttryck i regeringens handlande. Herr Holmberg sade också, fastän det får man alltså inte diskutera med honom, att socialdemokratien gick tillbaka därför att partiet förde vänsterpolitik. Enligt vårt bedömande gick partiet tvärtom tillbaka därför att det på avgörande punkter inte bedrev någon vänsterpolitik. Vissa andra förutvarande socialdemokratiska väljare — alltså de som inte låg på sofflocket utan de politiskt aktiva och starkt politiskt medvetna fann i Sveriges kommunistiska parti ett uttryck för sin socialistiska vilja och röstade i enlighet med den. Det kommunistiska partiet har — jämte centern förstås — kunnat notera framgång vid två på varandra följande val, nämligen 1964 och 1966. Dessa framgångar för det kommunistiska partiet motsvarar visserligen inte fullt ut det ökade politiska inflytande som. vi är övertygade om att vi uppnått, men de har dock varit betydande och kan uttolkas som viktiga steg i strävandena att samla vänsterkrafterna för Öövergång till socialistisk politik. Jag vill här säga att om slutsatserna dras av detta i den dagliga politiken och den långsiktiga politiken, kan resultatet enligt min uppfattning bli en framgång för hela arbetarrörelsen vid 1968 års val. Vi utläser också ur valresultatet starkt ökade förutsättningar att vidareutveckla den arbetarenhet kring en socialistisk politik som länge har varit en realitet. I detta sammanhang ber jag att under någon minut också få ta upp en fråga, där jag dock har tvekat. Det är en fråga som har varit ämne för långvarig diskussion inom arbetarrörelsen. Jag får kanske göra det så mycket mer som detta är det sista remissdebattanförande som jag mänskligt att döma kommer att hålla. Det kommunistiska partiet i Göteborg, som vann nästan 11000 röster vid årets val, förlorade nämligen sitt senatsmandat till det parti som tappade 20 000 röster. Sådan är ju mekaniken. Vad jag skulle vilja säga i detta av seende gäller det förhållandet att socialdemokrater ofta kallar oss kommunister för splittrare därför att vi vidmakthåller vårt parti och mäter vårt partis kraft också i val. Jag vill till detta göra den kommentaren att man då ställer mycket glupska anspråk på oss men inga anspråk alls på sig själv. Splittrare skulle vi vara endast under en förutsättning, den nämligen att vi vore ense med socialdemokratiens officiella ideologi och politik men trots denna enighet i dessa avgörande frågor uppehöll och byggde ut ett eget parti och i val konkurrerade med dem som vi således var ense med. Splittrare kan vi självfallet inte vara, när meningsskiljaktigheter i vissa vitala frågor är själva grunden till att en partimässig uppspaltning <:beklagligtvis = alltjämt existerar inom arbetarrörelsen. Ordet splittring skulle med ett åtminstone symboliskt anspråk på berättigande kunna användas i sådant sammanhang endast om det kunde hävdas — men jag undrar vem som kan göra det — att inom arbetarrörelsen är regeringspartiets mening i alla grundläggande frågor den enda riktiga och den enda tolerabla. När det antydes att Sveriges kommunistiska parti borde avstå från egen partibildning är det ett uttryck för anspråk som väl inte kan anses som särskilt demokratiska och som inte ses i förbindelse med utvecklingen, bl.a. den partipolitiska och ideologiska utvecklingen. Kamoufleras anspråken — vilket någon gång av demagogiska skäl händer — med att skiljaktigheterna inte är större än att vi kunde bo under samma tak, bör mot detta invändas att splittringen har inte bara historiska orsaker, den betingas ju också av fortsatta meningsskiljaktigheter i vissa grundläggande frågor, meningsskiljaktigheter som avspeglas i den praktiska politiken. Belysningen av dessa skiljaktigheter kan koncentreras till en passus i vårt program 1966. Jag ber att få citera några rader: »En rad av de aktuella samhällsfrågorna kan icke lösas genom en social reformpolitik av hittillsvarande begränsade karaktär. För sin lösning kräver de strukturella reformer som ändrar bestående ägandeoch maktförhållanden i samhället.» Har det då mellan vänsterkrafterna och företrädarna för regeringspoltiken förekommit några tecken på enighet eller på minskad oenighet i denna centrala fråga? Nej, i varje fall inte i tiden fram till valet. Vad som skett därefter kan jag inte vittna om. Regeringens handlande har ju tvärtom konsekvent byggt på bibehållen samhällelig struktur och därmed på samförstånd med storfinansen. Jag tycker det har framgått ganska tydligt av herr Strängs anföranden att man önskar fortsätta en sådan politik. Det är en strategi som innesluter många allvarliga faromoment. Det kan också sägas att den inom sig bar fröet till socialdemokratiens tillbakagång i valet och att den kan föda bakslag, vilkas verkningar det kan bli ännu svårare att eliminera. Som vi sade i valrörelsen har arbetarrörelsen kommit till en skiljeväg. Valet står mellan denna politik av samförstånd med storfinansen och kamp för att röja undan detta hinder för en genomgripande samhällelig reform. Den vänsterströmning som kommit till uttryck i valet och däribland hos vissa skikt inom socialdemokratien, inte så små skikt inom socialdemokratien, och på skiljaktiga nivåer, uppvisar insikt om att vi har kommit till denna skiljeväg och till beslutsamhet att välja den väg som blivit aktuell. Gör man det kan man till allting annat också vara överens om att en framgång för hela arbetarrörelsen är möjlig att vinna vid nästa val. Detta, herr talman, har jag sagt litet parentetiskt. Jag kände ett visst behov att få säga det, i synnerhet som jag av allra varmaste hjärta önskar att den uppsplittring som förekommer av partierna inom arbetarrörelsen snarast möjligt skall kunna elimineras genom att de politiska orsakerna till att den existerar upphör att finnas. Det har sagts att det har varit ett missnöjets val, och i och för sig stämmer denna uttolkning alldeles säkert. Det fanns och det finns ett rimligt och stort missnöje med bostadsbristen och sjukvårdsbristen och alla andra brister som drabbar de s.k. vanliga människorna, och det fanns och finns ett ihållande missnöje med prisstegringarna, hyreshöjningarna, skatteökningarna — för de vanliga människorna alltså — och allt annat som undergräver avlöningspengarnas köpkraft.

Jag tar bostadsfrågan som det enda exemplet, fast det naturligtvis finns många fler att nämna. Att hyrorna har rakat skyhögt i vädret och nu nått en socialt nedbrytande nivå beror ju bl.a. på beslut här i riksdagen, målmedvetet siktande just till hyreshöjningar och där de borgerliga partierna har krävt ännu mer än vad regeringspartiet aktualiserat i sina förslag. I denna fråga har de borgerliga partierna således hela tiden fungerat som ivriga pådrivare, varpå de går ut i valrörelsen och klagar inför väljarna över hur höga hyrorna har blivit och hur påfrestande de är, vilket ju hyresgästerna måste erkänna vara sant. Vad beträffar bostadsbyggandets omfång har de privata, industriella och kommersiella investeringarna hela tiden gynnats i förhållande till byggandet av bostäder. Det har vi aldrig någonsin sett att partierna och särskilt inte högerpartiet protesterat emot utan tvärtom önskat främja. Den förutvarande riktlinjen, en miljon nya lägenheter på tio år, friskades upp av regerings partiet under valrörelsen och diskuterades här för några minuter sedan. I all villervalla efter valet tycks emellertid detta förnyade löfte ha tappats bort.

Något liknande sade finansministern här innan han lämnade kammaren. Detta är en mycket ledsam visa, så ofta sjungen att den verkligen är svår att tåla. Men den tonande i bakgrunden kan man dra upp till diskussion samhälleliga strukturfrågor av grundläggande betydelse, men jag skall inte göra det här i någon större omfattning, eftersom mitt anförande annars skulle bli för långt. Skall bostadsbyggandet och annan socialt inriktad produktion och service stå tillbaka till förmån för fortsatt produktionsanarki som är skyddad av ett monopolväldes makt?

När det nu sägs att industrien måste ha proportionsvis mera, är förklaringen helt frigjord från den möda man måste vinlägga sig om för att nyansera bedömningar och tonfall. Frågan gäller ju vad slags industri som skall ha mer på bekostnad av samhälleligt och socialt mycket angelägen produktion. Jag kanske för att spetsa till det litet extra kan fråga om man skall ge en injektion till sådan industri att spekula tionsrushen ytterligare främjas eller till sådan industriell utbyggnad att vi får ytterligare något hundratal typer av dörrhandtag att tillgå i byggnadsmaterielbranschen eller att vi får ett tiotal nya s.k. sorter hårspray i butikerna. Det finns industriella och kommersiella investeringar som ur samhällets synpunkt, d. v. s. ur social synpunkt, inte är nödvändiga och inte är nyttiga. Sådana borde få stå tillbaka, men någon antydan härom kunde icke utläsas ur de anföranden som finansministern här höll om vad som kallas fördelningen av de ekonomiska resurser som står till förfogande. Många av de sociala brister som de borgerliga drog politisk profit ur i valet skulle ha kunnat starkt mildras redan om man följt punkt 3 i vårt tiopunkters handlingsprogram för arbetarrörelsen som vi lade fram omedelbart efter valet. Bortslösandet av resurser på improduktiv verksamhet skulle då starkt begränsas till förmån för angelägen produktion. I det sammanhanget får jag kanske parentetiskt också notera att de enorma resurser som satsas på militärapparaten tillhör de improduktiva investeringarna. Utan att nu gå in på den diskussion som förts i denna fråga vill jag genast tillfoga att också andra moment kommer in i bedömningen än improduktiviteten. Jag ger mig inte nu tid att gå in på den frågan utan konstaterar för stunden endast det märkliga i att en liten dörspringa har öppnats in mot det allra heligaste i denna fråga.

Valutgången tycks alltså ha medfört det goda att det åtminstone ges utrymme för en diskussion i dessa ting. Då är åtminstone någonting vunnet, och någonstans kanske man då kan komma. Jag nämnde vårt tiopunktsprogram.

Bland dagsaktualiteter anför jag bara rubrikmässigt några. Först vill jag nämna kampen mot prisstegringarna, där ingenting effektivt hittills har företagits, vallöftena till trots och trots de förskrämda löften som gavs under valnatten i denna fråga. För det andra vill jag nämna ränteslaveriets minskning genom en betydligt sänkt ränta. För det tredje tar vi upp frågan om en statlig investeringsbank för att förse ett jämnt bedrivet och ökat bostadsbyggande med kapital — detta ökade bostadsbyggande skulle självfallet koncentreras dit där bostadsbristen är störst, och det är den vanligtvis i storstadsregionerna. För det fjärde måste man under alla omständigheter som ett minimum sätta stopp för ökningen av militärutgifterna, och slutligen måste man åstadkomma en demokratisk och snabb lösning av författningsfrågan. Jag går inte närmare in på dessa frågor nu eftersom jag är angelägen om att så snart som möjligt avrunda mitt anförande. I min replik till herr Holmberg angav jag något om hur de nya generationerna av ungdomar ser på problemen i förhållande till de generationer som nu har blivit äldre. Jag hävdade i det sammanhanget att det för arbetarrörelsen gäller inte bara att hålla vid makt en vision av en samhällelig omvandling till högre samhälleliga former, sådana som har mognat fram materiellt, politiskt, ideologiskt, kulturellt 0. S. Vv., utan att det också gäller att i all politisk praktik vägledas och inspireras till en sådan vision som inte minst de unga kunde komma att inspireras av. Jag tror att jag i det sammanhanget också framhöll att dessa unga tagit som någonting givet detta som förutvarande generationer har lyckats kämpa fram för dem, på samma sätt som vi, när vi var unga, tog för givet det som då fanns men ansåg att vi måste gå vidare. Den nya generationen nöjer sig inte med små och ytliga förändringar i samhället. Till detta vill jag tillägga att deras egen protest och oro, för att nu inte tala om den starka medvetenhet som präglar så stora skikt av ungdomen, utgör en varning för stagnation i politiskt tänkande och för lappskomakeri i politiskt samhälleligt handlande.

Jag kommer slutligen fram till en passus i det dokument, som jag nyss erinrade om och som kallas »Handlingsprogram för arbetarrörelsen». Det heter där på följande sätt: »Det är inte möjligt att bygga ett samhälle som motsvarar arbetarrörelsens «socialistiska ideal, om monopol och storfinans tilllåtes bevara sina avgörande maktpositioner inom det ekonomiska livet. Vi anser att flera av de frågor som nu är aktuella — bostadsoch markfrågan, lokaliseringspolitiken, företagsdemokratin — för sin lösning kräver ingripanden i nu rådande maktoch ägareförhållanden.» Herr talman! Jag har här tagit upp några frågor, som jag anser har principiell betydelse, men jag har inte konkret diskuterat några skattefrågor eller någonting sådant. Jag har inte hel ler gjort några utrikespolitiska utblickar. Detta har skett i syfte att mitt anförande inte skulle bli alltför omfattande. Men jag vill tillägga att vi omkring oss har en värld som svälter, och att vi omkring oss har en värld som rasterroriseras och där utrotningskrig pågår. Det kan kanske tyckas att det är för litet att koncentrera ett anförande här till vad man egentligen skulle kunna kalla för landskapsmässiga frågor. Var vi står t.ex. i Vietnamfrågan har emellertid redan förut klart angetts från denna talarstol, och även i handlingsprogrammet. Vi har också angett våra åsikter om u-landsstödets former och omfång, bl.a. i motioner även till detta års riksdag. Vår uppfattning att EEC representerar en oacceptabel maktfilosofi har vi beklagligtvis inte fått någon anledning att korrigera. Fastän utvecklingen i vår egen del av världen är förbunden med vad som görs eller inte görs med bl.a. de frågor, som jag nu sist nämnde, har jag endast berört dem helt flyktigt, men jag vill för säkerhets skull stryka under att detta inte innebär något förringande av frågornas betydelse.